Herr talman! I en tidigare debatt i dag angående regeringens proposition om psykiatrisk tvångsvård m.m., och som gällt de ärenden som handlats i socialutskottet, framfördes stark kritik på flera områden, bl.a. när det gäller handläggningen och förseningen av propositionen. Jag skall inte upprepa vad som framfördes, men instämmer i de synpunkter som kom fram om att propositionen borde ha föregåtts av en ny parlamentarisk utredning. I socialutskottets betänkande har centern reserverat sig på en mängd punkter. Det gäller frågor om omgivningsskyddet och domstolsorganisationen. Vi befarar bl.a. att det kommer att bli en allt för stor belastning på länsrätterna när man frångår organisationen med utskrivningsnämnder. Vi är oroade över att man därvid går miste om den viktiga psykiatriska kompetens som hittills funnits i utskrivningsnämnderna. Vi i centern menar även att rättssäkerheten för patienterna kommer i kläm. Eftersom dessa frågor tagnerar justitieutskottets område har jag velat säga något om dem. Vad gäller socialutskottets betänkande har jag också med glädje noterat att ett enigt socialutskott har följt de synpunkter som vi i centern ensamma framförde i ett särskilt yttrande i justitieutskottet angående underrättelse till målsägande vid avvikelse från vårdinrättning. Där har man alltså svängt. Det glädjer oss naturligtvis framför allt därför att brottsoffrens situation härmed kommer att stärkas. Även i justitieutskottets betänkande angående den här propositionen har vi fått ett tillkännagivande med anledning av bl.a. en centermotion. Det gäller psykiatrisk vård inom kriminalvårdsanstalterna. Regeringen bör nu ägna särskild uppmärksamhet åt kriminalvårdens resurser för de psykiskt störda lagöverträdarna, uttalar utskottet. Extra resurser kommer att behövas för att möjliggöra ett mänskligt och värdigt omhändertagande av de nya klientgrupperna, uttalar utskottet vidare. I reservation 3 och 4 har vi pekat på två problemområden där vi menar att utskottsmajoriteten inte har uppmärksammat kommande problem tillräckligt. Vi pekar på att det inte bara är inom kriminalvårdsanstalterna som det kommer att uppstå ett ökat behov av resurser för att kunna ta hand om och stödja de psykiskt störda lagöverträdarna. Även inom frivården kommer man att få en allt besvärligare arbetssituation jämfört med i dag. Då vet vi att arbetssituationen redan i dag är mycket besvärlig för de anställda. Därför kommer situationen inom frivården nu att förvärras med fler klienter med psykiska problem. Därför behövs ytterligare resurser. Vi menar att regeringen måste beakta det i budgetarbetet. I reservation 3 tar vi upp problemet med de psykiskt utvecklingsstörda. Vi säger att psykiskt utvecklingsstörda som begår brott inte får placeras i fängelse. Det är vi alltså ensamma om att tycka, vilket förvånar mig. Jag tycker att det skulle vara en självklarhet att en psykiskt utvecklingsstörd inte skall placeras i fängelse. De skall inte heller placeras inom den psykiatriska vården om de inte lider av en psykisk störning. Det är lika självklart. Om de inte lider av en psykisk störning som kräver vård, var skall de då placeras? Den frågan försöker vi besvara i reservationen. Vi i centerpartiet är ensamma om att anse att vi bör behålla möjligheterna att kunna döma till vård på specialsjukhus så länge sådana specialsjukhus finns kvar. Vi säger samtidigt att det är nödvändigt att det sätts i gång ett utredningsarbete för att se över hur vi i framtiden skall kunna ta hand om utvecklingsstörda som har begått brott. Vi befarar att den här gruppen, som är relativt liten i dag, kommer att bli större. Det är en följd av att de psykiskt utvecklingsstörda i större utsträckning lever ute i samhället, vilket är bra. Men det är inte alltid allmänheten har förståelse för deras agerande och uppträdande, och därför vet vi också att brottsligheten kan öka. Mängden brott som de psykiskt utvecklingsstörda begår kan öka. Vi oroar oss för denna utveckling. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Även jag skulle vilja fråga socialdemokraternas företrädare, utskottets vice ordförande Lars-Erik Lövdén, om han kan konkretisera begreppet ''en mera begränsad krets''. Han säger att det kommer att bli förändringar, som skulle åstadkomma att det blir färre som döms till sluten psykiatrisk vård. I propositionen finner man, som utskottets ordförande nyss sade, inga konkretiseringar av detta. Sedan handlar det om kritiken mot socialberedningen. Ja, den kritiken var ju mycket begränsad. Det gällde vårdtiderna. Skall man döma ut ett mycket grundligt arbete därför att ett antal remissinstanser på en punkt har riktat kritik? Man skall naturligtvis i första hand försöka åstadkomma en ändring på den punkten, men inte av hela förslaget. I mån av tid, herr talman, skall jag be att få hänvisa till ett par tidningsartiklar om hur dåligt läget är då det gäller den psykiatriska vården på sjukhusen. Den 29 maj -- förvisso helt nyligen -- berättar man i Bergslagsbladet om olidliga förhållanden på den avdelning som har hand om den akuta psykiatriska vården. Där har senildementa plockats in, i brist på andra platser. Detta åstadkommer förfärliga problem för personalen. De patienter som vistas där efter att ha gjort sig skyldig till brottslig gärning befinner sig ofta i ett tillstånd som vi kan kalla högexplosivt, och de kommer i kontakt med senildementa, som ju faktiskt inte alltid vet vad de säger och gör. I Svenska Dagbladet den 12 augusti 1989 berättade en byråchef på socialstyrelsen att medelvårdtiden var sex månader för dem som släpptes ut efter att tidigare ha dömts till sluten psykiatrisk vård. Samme byråchef uppgav att de psykiatriska klinikerna släpper ut patienter som dömts till sluten psykiatrisk vård, trots att de inte är botade och därmed kan vara farliga för allmänheten. Jag har flera citat som också utskottets värderade vice ordförande kanske skulle ha tagit del av. Det finns en kartläggning från Karsuddens sjukhus, som utskottets ordförande citerade och som är intressant.

Herr talman! Britta Bjelle säger att det inte är nödvändigt att ha samma sjukdomsbegrepp i de båda lagstiftningarna. Nej, men Britta Bjelle måste väl medge att det obestridligen är en oerhörd fördel om man har samma sjukdomsbegrepp i bägge lagstiftningarna. Socialutskottet har också i sitt yttrande framhållit att det är en fördel med samma sjukdomsbegrepp. Det är ju i bägge fallen en tvångsvård som skall tillämpas. I det ena fallet är det ett administrativt omhändertagande, och i det andra en påföljd för brott. Då kan jag inte förstå annat än att det är en mycket stor fördel om man tillämpar samma sjukdomsbegrepp. Britta Bjelle och även Göthe Knutson ifrågasätter om det nya begreppet allvarlig psykisk störning leder till att färre kommer att dömas till psykiatrisk vård och att fler kommer att dömas till fängelse. Jag hänvisar till justitieutskottets hearing, kriminalvårdsstyrelsens beräkningar, riksåklagarens uppfattning och domstolsverkets uppfattning. Alla bedömare har ju uppfattningen att det här leder till att fler psykiskt störda lagöverträdare kommer att dömas till fängelse framöver. Jag nämnde att kriminalvårdsstyrelsen kalkylerar med -- och planerar för -- att det kommer att bli en ökning med 100 i förhållande till nuläget. Det har visserligen, enligt kriminalvårdsstyrelsens uppfattning, redan skett en åtstramning, sedan Bexeliuskommittén lade fram sitt förslag. Men det sker en ytterligare åtstramning med det nya sjukdomsbegreppet. Göthe Knutson talar i sin replik om de problem som finns inom psykiatrin. Visst finns det problem inom psykiatrin. Men jag kan inte se att det är ett skäl till att i än större utsträckning -- ja, nästan helt och hållet -- avvara möjligheterna till påföljden psykiatrisk vård framöver och i stället döma till fängelse. Har jag uppfattat Göthe Knutsons och moderaternas reservation riktigt, så är det vad man eftersträvar -- att bara ett fåtal fall framöver skall dömas till psykiatrisk vård, medan den absoluta merparten av dem som i dag döms till psykiatrisk vård framgent skall dömas till fängelse. Jag kan inte se att argumentet att det är så illa ställt inom psykiatrin, eller inom delar av psykiatrin, håller som motiv för att ge efter på humanitetens krav i den utsträckning som Göthe Knutson gör i sitt inlägg.
Herr talman! Till Lars-Erik Lövdén vill jag säga att jag tycker att det är bra, t.o.m. utmärkt, om utvecklingen visar att den här propositionen leder till att färre döms till sluten psykiatrisk vård och fler anses vara kapabla att ta ansvar för sina handlingar. I fråga om begreppet allvarlig psykisk störning vill jag säga följande. När man går tillbaka till Bexeliuskommittén och ser på vad som hände med jämställdhetsbegreppet, så visar det sig att praxis ganska snabbt blev sådan att jämställdhetsbegreppet kom att användas i ett betydligt vidare sammanhang än man hade tänkt från början, när jämställdhetsbegreppet kom till. Både Bexeliuskommittén och socialberedningen påvisar ju att man har använt det alldeles för vitt -- vidlyftigt är kanske fel uttryck -- i förhållande till vad bakgrunden var. När det gäller remissopinionen för socialberedningen har det ändå framförts mycket stark kritik mot begreppet allvarlig psykisk störning. När man läser propositionen finner man ju hur svårt det är att avgränsa ett sådant här begrepp. Det finns inte några riktigt klara kriterier. Regeringen säger att begreppet är snävare, men det står nästan ingenstans hur man skall använda begreppet på ett snävare sätt. Vid hearingen har jag fått belägg för min teori. Jag frågade en läkare vad allvarlig psykisk störning skulle innebära -- om fler av dem som i dag är jämställda inte skulle anses vara allvarligt psykiskt störda. Den läkaren, vars namn jag just nu har glömt bort, trodde inte att det skulle bli så stor skillnad. Det är därför som jag menar att på vårt område vore det naturligt om vi inte hade just det här begreppet.

Herr talman! Mycket kort. För oss i centern har begreppet human kriminalvård inte att göra med mängden av psykiskt utvecklingsstörda som kan komma att hamna i fängelse utan med principen att dessa människor inte skall placeras i fängelse. Vi anser alltså, oberoende av om det har varit möjligt fram tills i dag, att så inte skall ske i framtiden.

Herr talman! Det skall förvisso inte bli något långt anförande.

Ett nytt system bör alltså bygga på huvudregeln att straffrättslig påföljd och vård kombineras.'' Sedan går jag till den moderata motionen, som naturligtvis även utskottets vice ordförande har läst mycket grundligt. Den är omfattande, men den är väldigt intressant. Den är uppenbarligen också själva kärnan i den här debatten. Under rubriken Socialberedningen sägs följande: ''Beredningen föreslog att det skall skapas en påföljdskombination av fängelse och rättspsykiatrisk vård. Om den som är allvarligt psykiskt störd döms till fängelse skall rätten kunna besluta att han under strafftiden skall genomgå psykiatrisk tvångsvård. Beträffande en liten grupp som är mycket allvarligt psykiskt störd skall det dock vara förbjudet att döma till fängelse.'' Med detta, herr talman, har vice ordförandens senaste inlägg å det grövsta blivit vederlagt.

Herr talman! Martin Olsson sade i sitt anförande att avsaknaden av promilleregler kan tolkas som att det är tillåtet att dricka alkohol och köra båt. Det är fel. Samhället har ju redan i dag en lagstiftning som innebär att detta är förbjudet. Och man kan dömas till såväl böter som fängelse för detta brott. Martin Olsson pläderar alltså för att man skall använda de mätmetoder som används till lands även till sjöss. När jag har varit skeptisk till om detta är praktiskt möjligt att göra har jag pekat på en rad problem som uppstår just därför att det är så vitt skilda förhållanden till sjöss och till lands. På landbacken har man ju den begränsade vägen där man kan ställa ut kontroller utefter vägen, stoppa bilisterna och kontrollera om de har alkohol i blodet. Så är det inte på sjön. Sjön är ju vidsträckt, och det finns mängder av vattendrag. Kontrollmöjligheten är alltså oerhört liten om vi så småningom skulle fastna för att i lagstiftningen införa promilleregler. Alla de problem som jag i mitt första anförande berörde måste man verkligen se på innan man bestämmer sig. Att få en lagstiftning som så att säga är ett slag i luften är ju inte någonting att eftersträva. Allra minst kan Martin Olsson önska detta, eftersom han ju vill komma till rätta med problemet i stort. Jag tror att vi gör detta med helt andra insatser, med upplysning och kontroll av farterna i de mest trafikerade sjölederna. På det viset kan vi få båtförare att inse att man inte skall dricka alkohol i samband med framförandet av båtar och på så sätt utsätta andra människor för fara. Nu gäller det det rent tekniska sättet att mäta om en person har alkohol eller ej i blodet. Härvidlag är jag alltså skeptisk till metoden.
Herr talman! Först några ord till Ulla Orring med anledning av att hon sade att centern hade kommit snett. Jag fick inte något svar på den fråga som jag ställde. Därför upprepar jag frågan: Är centern och jag orealistiska, är vi populistiska eftersom vi har skrivit den här reservationen? Jag vill ha svar på den frågan innan vi åtskils. Sedan talade Ulla Orring fortfarande som om centern i dag begärde att det skulle införas promilleregler. I en motion begärs att riksdagen omedelbart skall införa promilleregler. Det gäller den moderate ledamoten Göran Ericssons motion 1990/91:L23. Göran Ericsson föreslår att vi direkt inför promilleregler i lagen. Den motionen har vi inte tillstyrkt i vår reservation. Däremot har vi tillstyrkt alla som går ut på att riksdagen skall göra ett kraftfullt tillkännagivande för regeringen om att det bör arbetas fram förslag om promilleregler. Om Ulla Orring läser vår reservation noga, skall hon märka att vi särskilt har tagit ställning till Göran Ericssons motion och detta just därför att vi naturligtvis vill att frågan skall prövas ordentligt, så att det finns ett bra underlag. Men vi önskar att riksdagen skall visa en viljeinriktning mot bakgrund av de många avslagen tidigare i riksdagen, nämligen viljeinriktningen att promillegränser skall införas. Detta bör ske så snart man har utrett och prövat frågan tillräckligt, så att de eventuella problem som Rolf Dahlberg var inne på kan lösas, liksom också andra problem. Jag har alltså inte tidigare, och inte heller nu, krävt att vi skall stifta lagar utan tillräckligt underlag. För att få ett tillräckligt underlag, för att det skall bli en klar viljeinriktning från riksdagens sida och för att det så snart som möjligt arbetas fram förslag har vi reserverat oss. Rolf Dahlberg talade om svårigheterna, och jag för min del har talat om fördelarna med promillegränser. Man skulle kunna citera mycket i detta sammanhang, men tiden tillåter inte detta. Det är ändå lättare att fastslå att en person har en viss promillehalt i blodet än att med hjälp av bl.a. vittnen fastslå att han kan dömas enligt den nuvarande lagen. Jag sade att avsaknaden av promilleregler kan innebära tolkningen att det är acceptabelt att dricka litet sprit i samband med framförandet av båtar. Det är egentligen detta som står i 325 § i sjölagen. Där står det, att är den som framför fartyg eller eljest på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel att det måste antas att han inte kan klara sina uppgifter, kan han dömas. En person kan alltså ha druckit mycket.